Fru talman! Bara några ord. Jag är glad över det svar som industriministern nu lämnade när det gäller att pröva ett behov av och förutsättningar för ett industriellt utvecklingscentrum på något annat ställe än Skellefteå. Det är betydligt positivare än det svar som näringsutskottet har givit i sitt betänkande nr 54.

Det finns, som jag sade i mitt tidigare anförande, ett uttalat behov av något sådant för den mindre och medelstora industrin. Det tror jag också att industriministern är helt medveten om. När det sedan gäller frågan om något slag av bestämmelser för att hindra eller åtminstone göra det svårare för det nya ägarföretaget att flytta produktionen från den ort där det uppköpta företaget har legat hänvisar industriministern till en utredning som snart skall framlägga förslag. Han tror att utredningen skall komma med en hel del förslag av värde som sedan kan förverkligas. Jag vill hoppas på det. Jag kan tänka mig en klausul eller vad man vill kalla det i köpeavtalet som på något sätt vore tvingande för det uppköpande företaget. Men frågan kanske löses på detta sätt.
Fru talman! Jag tyckte det var bra att statsrådet var positiv till ett sammanträffande med de näringspolitiska organisationerna. Jag tror det skulle vara värdefullt att få seriösa överläggningar med dem om dessa problem. De åtgärder i olika avseenden som regeringen har vidtagit har uppfattats som ett stöd framför allt till de större företagen och har många gånger ställt till problem för de mindre. Jag efterlyser fortfarande statsrådets svar på min fråga hur det skall bli med statens utvecklingsfond. Jag fick inget svar på den. Jag tycker det skulle vara en tämligen olycklig utveckling om fonden skulle få lägga ned sin verksamhet under en viss tid under själva utbyggnadsarbetet. Vid budgetårets ingång har fonden, som jag sade, 23 miljoner disponibla och lånar ut mellan 4 och 5 miljoner vid varje sammanträde. Det finns anledning att ta upp flera saker i statsrådets svar till herr Rask. Det gäller framför allt branschstödet. När det gällde t.ex. tekoindustrin tog man först bort stödet, och sedan återkom man med det, och även stödet till träindustrin har en mycket kortvarig inriktning. Det skulle vara angeläget och bra med längre planeringsperioder i stället för de korta planeringsperioder som industridepartementet här tillämpar. Herr Rask sade i sitt anförande att herr Ahlmark reser runt och talar om alla nedläggningar. Men det är ju så att det förekommer många nedläggningar, och det har också framgått av statistiken. Herr Wirtén kanske kommer att ta upp den frågan i sitt inlägg. Det finns siffror som styrker att det är flera producerande företag som läggs ned än som nyetableras.
Fru talman! Låg mig säga några ord till herr Hovhammar. Jag efterlyste en lista över de besvärligheter som de mindre och medelstora företagen kan ha. Herr Hovhammar tog då upp några problem, främst skatteproblemen. Låt mig då säga att företagsskatteberedningen, enligt vad vi hoppas, kommer med sitt förslag i höst. Beredningen har bl.a. att överväga principen om en lindring i den nuvarande kapitalbeskattningen. Jag skulle tro att man speciellt kommer att ägna uppmärksamhet åt frågan: Kan man vid generationsskiften låta kapitalet vara obeskattat så länge kapitalet arbetar i företaget? Det är ett utomordentligt intressant problem. Jag har ingen ståndpunkt här. Jag hoppas att beredningen skall lämna en klar redovisning. I den debatt som förts om medbestämmanderätten har de mindre och medelstora företagen gett uttryck för en viss skepsis. Jag har en annan mening på den punkten. Jag tror nämligen att det är helt självklart att facken med sin medbestämmanderätt kommer att arbeta för företagens bästa och tillföra ny erfarenhet och kunskap. Om de anställda motarbetade sitt företag skulle de såga av den gren de själva sitter på. Man skall väl ändå inte dra några slutsatser av en sådan lagstiftningsfunktion innan den över huvud taget har beslutats. Vidare kommer inom kort att tillsättas en ny arbetsrättsutredning, som skall följa och utvärdera den nya medbestämmandelagen. Beträffande Meidners lönefonder är det också litet tidigt att dra några slutsatser. Det är, tycker jag, åtskillig överdramatisering här. Det Meidnerska förslaget är ett av fondförslagen. Den statliga utredningen under Hjalmar Mehrs ordförandeskap arbetar f. n., och vi får väl avvakta det förslag den lägger fram och sedan se vad som kommer att utkristallisera sig ur de diskussioner som vi under de närmaste åren kommer att föra kring de här förslagen. Beträffande Åmanlagarna har vi en översyn. I samverkan mellan arbetsmarknadsdepartementet, LO, TCO, SAF och SHIO pågår en fortlöpande diskussion om effekten av Åmanlagarna. De senaste sammanträffandena ägde rum i april och maj, när organisationerna framförde vissa synpunkter och krav. Dessa prövas nu inom departementet. Fru talman! Jag skulle kunna räkna upp flera problemområden som herr Hovhammar nämnde och som vi är i färd med att se över. Exempelvis lämnade finansministern för några dagar sedan ett svar till herr Träff om vad som görs i fråga om blanketter och uppgiftslämnande. Där har genomförts en utredning, som f. n. är ute på remiss. Vi får väl avvakta vad som kommer ut därav. Fru talman! Får jag bara till sist säga några ord till herr Andersson i Örebro beträffande STU-anslaget. Herr Andersson talade om de 20 å 23 miljoner som kan komma att stå till förfogande. Det är ändå så, herr Andersson, att anslaget till STU — om riksdagen bifaller förslaget — kommer att ligga på nära 240 milj.kr. Jag är medveten om att en del är intecknat, att däri ligger återbetalningar och amorteringar. Men anslag som är beviljade är alla avsedda för betydande forskningsobjekt. Vi kommer, hoppas jag, årligen att öka anslaget — i år är ökningen 20 miljoner - och vidga ramen för STU:s fortsatta verksamhet.

Fru talman! När jag anmälde mig till denna debatt för ett par dagar sedan avsåg jag att kommentera några yrkanden i de motioner som föreligger till behandling i näringsutskottets betänkande nr 54. När jag nu hade turen att bli placerad så här i anslutning till denna interpellationsdebatt vill jag gärna haka på den, därför att de frågor som där berörs till stor del sammanfaller med vad jag tänkt säga. Det kan inte ha undgått någon, och det har verifierats i debatten tidigare i dag i flera sammanhang, att det råder stor oro bland de mindre och medelstora företagen på grund av de växande problem de har att arbeta ned. Det är möjligt att de opinionsyttringar som har gjorts ibland har haft vissa övertoner, men jag tror att man ändå måste ta den här debatten på allvar. I grunden ligger det här en allvarlig oro för framtiden. Det är också känt att man, för att bli hörd, ibland kanske måste ta till överord. Om industriministern och vi andra för en seriös debatt kring viktiga frågor här i kammaren uppmärksammas det ganska litet i massmedia. Men kan man dra ihop 2000 företagare till ett och samma ställe på en ort i landet blir det någonting som uppmärksammas. Det är klart att man måste räkna med realiteter — och ett sådant här sammandrag kan möjligen ge vissa övertoner. Det innebär inte att man skall bortse från den opinion som ligger bakom dessa meningsyttringar som förekommit på olika håll i landet. Det har sagts i debatten här att man måste ha något konkret att peka på, och jag vill därför i några punkter ta upp konkreta anledningar till den oro man möter i dag bland företagen. De har också delvis berörts tidigare i debatten. För det första gäller det den ökande mängden av pålagor och bestämmelser samt blanketter och uppgifter som skall lämnas in. Den mindre företagaren är ofta en person som själv måste behärska hela företagsområdet. Det är ganska lätt att tänka sig vilka svårigheter det innebär för denne att tillsammans med sin produktiva insats i ständigt ökande omfattning tvingas ta hand om alla dessa uppgifter, och att läsa in de bestämmelser som kommer till nästan dagligen och som berör hans företag. För det andra måste småföretagaren ständigt vara vaksam, så att han handlar rätt och inte bryter mot dessa lagar och förordningar, som stiftas i mycket snabb takt. Han riskerar annars att helt plötsligt bli en brottsling och, som någon sagt, stå med ena benet i fängelset. Det är faktiskt realiteter. Om man inte hinner sätta sig in i de lagar som stiftas, kan det hända att man helt utan avsikt råkar göra ett sådant misstag. Detta innebär en press på företagen i dag som inte är ringa. För det tredje är det kravet på lönsamhet. Kostnaderna ökar i snabb takt, inte minst för arbetskraften. Och man måste hänga med i den tekniska utvecklingen. Företagaren frågar sig om han skall kunna klara sin ekonomi och hinna med i utvecklingen. Allt detta tillsammans gör att småföretagaren känner det som om grundvalarna för företagsamheten börjar skaka. Han frågar sig: Orkar jag allt detta? Har den mindre företagsamheten någon framtid? Den frågan är relevant, och jag tror att industriministern har mött den många gånger på de resor han gjort ute i landet. Denna utveckling, som i viss mån tvingas fram men som regeringen i hög grad har bidragit till, lägger en ökande press på företagsamheten. Den mindre företagsamhetens arbetsförutsättningar och möjligheter att överleva förändras på ett sådant sätt att det är nödvändigt att verkligen på allvar ta upp detta problem till prövning. Regeringen har inte visat tillräckligt intresse för dessa frågor. I hög grad riktas denna kritik mot regeringen. Det är i första hand den som är ansvarig för de förändringar som sker i samhället, som står bakom nya skatter och inte minst deras fördelning. De mindre företagen drabbas ju i allmänhet hårdare av de skatter det här är fråga om. Det är regeringen som är ansvarig för nya lagar och som kräver fler uppgifter av olika slag. En opinionsundersökning bland företagare i höstas visade att 67 96 av de tillfrågade tyckte att regeringens inställning till dem hade försämrats. Endast 4 96 av de tillfrågade i denna SIFO-undersökning tyckte att regeringens inställning hade förbättrats. De opinionsyttringar jag här berört — som enligt min mening har konkret bakgrund — har i många fall avfärdats av socialdemokraterna. Man har kallat dem borgerlig propaganda, menat att de ger en vrångbild av verksamheten eller, som här i dag, använt benämningen floskler. Jag tror att en sådan inställning straffar sig. Man kan inte föra debatten på det planet utan måste gripa sig an problemen och försöka göra någonting åt dem. Herr Rasks interpellation var därför välgörande. Han tog upp en rad problem. Om man inte hade sett interpellantens namn, skulle man ha kunnat tro att frågorna ställts av en centerpartist.

Han tar vidare upp hur denna utveckling —- som han tror är realistisk —- inverkar på såväl samhället som den anställde och framför allt på konsumenten. Han menar att utvecklingen är oroande. Det är precis vad vi har anfört i vår motion nr 2122. Jag tycker det är glädjande att han tar upp dessa frågor. Jag vet att det inte bara är herr Rask som känner det så; alla som har kontakt med verkligheten hyser liknande farhågor. Det kan noteras att industriministerns svar på interpellationen är en lovsång till den mindre företagsamheten. Jag tror att industriministern känner varmt för denna företagssektor, eftersom han har rest omkring många varv ute i landet och träffat många företagare. Jag är också övertygad om hans ärliga mening när han redovisar betydelsen av den här företagssektorn och säger att man måste göra något åt den. Men det är skillnad mellan att tala och att handla. Jag tycker inte att regeringens handlingssätt rimmar med det svar som industriministern har lämnat på herr Rasks interpellation. Det sägs i svaret att de redovisade företagsförsäljningarna inte alls är av den storlek som här har påståtts. Industriministern menar att det väger ganska jämnt mellan nyetablering och nedläggning, och det skulle således inte vara någon fara å färde. I det avseendet är industriministern ganska ljum. Han har själv i sitt svar redovisat trenden för företagsförsäljningarna i början på 1970-talet och den är stigande. Om man går tillbaka till 1960-talet kan man finna andra exempel. Industriens utredningsinstitut har uppgifter på hur försäljningar och nedläggningar av företag har överstigit nyetableringar mot slutet av 1960-talet. De rapporter vi har fått från dem som arbetar med de undersökningar som skall komma till hösten visar också att 1975 är ett svårare år än 1974 när det gäller nedläggningar. Det är alltså inget tvivel om att nedläggningstrenden fortsätter. Men hur många företagare har velat sälja sin rörelse och inte funnit köpare? Det är en allvarlig fråga i detta sammanhang. För att en företagsförsäljning skall komma till stånd och registreras måste det ju finnas en köpare, men jag vet att många företagare har velat sälja företaget och inte funnit någon köpare. De som funnit köpare har varit ägare till bra företag, till de aktiva företagen. Industriministern säger i sitt svar att en anledning till många försäljningar är att köparen har erbjudit ett mycket bra pris. Ja, visst har det hänt när det har varit ett attraktivt företag. Men detta är också en stor risk, eftersom försäljningen dels kan innebära att det så småningom blir en konkurrent mindre, vilket föranleder högt pris, dels kan medföra nedläggningar på sikt. Oron för detta delar jag med herr Rask. Vi står således inför en allvarlig situation, och jag tycker därför att industriministern har tagit alltför lätt på problemet. Reservationen 9, som vi sedan kommer att rösta om, har fog för sig; den ger uttryck för en högre ambitionsnivå för att lösa det här problemet. I svaret räknar man upp en rad åtgärder som samhället har vidtagit. Där nämns bl.a. lokaliseringsstöd. Man måste då komma ihåg att de 2200 milj.kr. i lokaliseringsstöd som det talas om mestadels utgörs av lån. Det är bara 700 milj.kr. som är bidrag. Men lån kan man ju också få på annat sätt. I och för sig är det naturligtvis bra att lånen ställs till förfogande, men tar man in pengar från den allmänna marknaden måste man ju också se till att de pengarna placeras — det är en naturlig följd. Det är endast ungefär 60 milj.kr. per år som har utgått i bidrag. Dessutom är att märka att dessa pengar är lokaliseringsbidrag som har utgått till företag i de områden där man av olika skäl har sämre möjligheter att driva verksamhet. Men hur är det med företagen i stort? De får inte del av lokaliseringsstödet. Så det är fel att ta detta som intäkt för att det har gjorts så mycket. Sedan räknar man i svaret upp ytterligare en del åtgärder — ökade resurser till företagarföreningarna, decentralisering av beslutsrätten, stöd till marknadsföring osv. Det är bra. Men detta är frågor som vi drivit länge — varje år har vi t.ex. föreslagit att företagarföreningarna skulle få större resurser. Och hela tiden då det har gällt sådana här frågor är det som om man fått dra fram förbättringarna med tång. Det har varit ett ständigt motstånd, endast steg för steg har socialdemokraterna gått med på förbättringar. Så är det verkliga förhållandet. Tag t.ex. den skattefråga som nu diskuterats så mycket — förslaget om att ändra egenföretagarnas avgiftsbeskattning, där det alltså tagits avgifter på avgifter. När beskattningen lagts om så att de anställda inte själva betalar socialförsäkringsavgifterna utan de tas ut via arbetsgivaravgiften har det uppstått problem med systemet med avgifter på avgifter för egenföretagarna. Problemet påtalades ju redan för ett år sedan. Regeringen var snabb att göra ändringar i den del som gällde uppdragsinkomster för anställda, men varför tog man inget initiativ här? Det väcktes motioner, och de hänfördes till en utredning som inte orkade arbeta med dem. Först när det blev en verkligt allmän debatt gjordes det någonting. Det är ett exempel på hur regeringen nonchalerat egenföretagarnas och de mindre företagarnas krav på åtgärder i det här avseendet. Tag vidare som exempel dessa 1 500 miljoner till Statsföretag eller 500 miljoner till de börsnoterade företagen från fjärde AP-fonden. Det är åtgärder som vi gått med på men som inte motsvaras av åtgärder för de mindre företagen i tillnärmelsevis samma omfattning. Och vi vet — det framgår även av interpellationssvaret — att en tredjedel eller mer av de anställda inom industrin sysselsätts i de mindre företagen. Här finns det alltså ett område som inte uppmärksammats tillräckligt och där stimulansåtgärder skulle vara effektiva. Vi måste komma överens om åtgärder för att lösa de problem som aktualiseras ifrån många olika håll när det gäller de mindre och medelstora företagen. Situationen är nu sådan att det krävs åtgärder — inte bara för företagarnas egen skull utan därför att sysselsättningen, liksom också ekonomin, är så starkt beroende av denna företagssektor. Vi måste få en näringspolitik som tillvaratar möjligheterna till expansion hos alla företag, inte bara de stora utan även de mindre. Om riksdagen bifaller de reservationer som har framlagts i det ärende som vi snart kommer att rösta om skulle det visa en ambition bl.a. att skapa en långsiktig trygghet för de mindre företagen. Riksdagen bör alltså uttala att vi vill trygga de mindre företagens fortbestånd. Jag tror att det skulle vara stimulerande för den mindre företagsamheten om den finge ett sådant uttalande. Å Till sist vill jag säga något om industriella utvecklingscentra, som berörts här i utskottsbetänkandet och där jag är motionär. Den utredning som skett har gjorts av industriverket och berör utvärderingen av IUC i Skellefteå. Utredningen har skett på direktiv av regeringen, och den avslutades 1975. Nu pågår alltså ingen utredning. Och jag är litet besviken på utskottet — liksom herr Rask, men han har ju kunnat påverka utskottet — därför att det inte uttalat t.ex. att regeringen nu bör sätta i gång en beredning av denna utredning och de remissvar som jag förmodar är infordrade. Min fråga till industriministern blir då: Är industriministern beredd att ge direktiv till en ny utredning att företa den beredning av erfarenheterna i nuläget som erfordras för att gå vidare med industriella utvecklingscentra? För min del är jag övertygad om att detta är en väg att stödja den mindre och medelstora företagsamheten. Det är ju många motioner som har väckts om dessa centra — nio stycken tror jag — och det blir väl en senare fråga när vi får tävla om vem som skall få det första och det andra. Men det viktiga är nu att man kommer i gång med en utvärdering av den här verksamheten.

Fru talman! Vi har avstått från att göra dagens debatt i anledning av näringsutskottets betänkanden nr 53 och 54 till något av en remissdebatt om arbetsmarknadspolitik och sysselsättningspolitik i stort. Sådana inslag här får väl stå för vederbörande själva. Det är ju bekant för alla att vi står mitt uppe i en valrörelse, och självfallet utnyttjar då de borgerliga partierna varje chans att propagera för borgerlighetens ambitioner över huvud taget att skapa sysselsättning åt alla, som det så vackert heter. Men det är ändå så att det kapitalistiska samhälle som vi lever i har spelat ut sin roll. Man kan inte längre tillfredsställa människornas mest elementära behov — rätten till arbete. Jag tror att man får bedöma dagens tidigare debatt från det borgerliga hållet med hänsyn därtill. Nu, fru talman, till mitt egentliga ärende. I näringsutskottets betänkande nr 54 behandlas vår motion 642, angående fackföreningars inflytande på företagsformer och etableringsrätt m.m. Vi har i vårt land tusentals arbetsplatser där kollektivavtal saknas, och i många fall regleras där anställningen genom särskilda avtal mellan den enskilde och företaget. Detta innebär att det finns ett otal arbetsplatser där inga kollektivavtal upprättas. Många lönarbetare ställs därför helt eller delvis utanför de mellan LO och SAF ingångna trygghetsavtalen. I de fall där särskilda avtal mellan den enskilde och företaget över huvud taget finns, avviker dessa från de kollektivavtal som i övrigt gäller för branschen — och då i negativ riktning för den anställde. Det betyder sämre anställningsförmåner än om kollektivavtalet för branschen skulle ha varit gällande. Det är exempelvis inte ovanligt att en stor del av lönen betalas ut som traktamenten. Den anställde betalar då följaktligen ingen statsoch kommunalskatt på en del av den egentliga inkomsten. Företagaren slipper i sin tur undan både arbetsgivaravgifter och sociala kostnader för den anställde. Den anställde får, förutom att han är i avsaknad av trygghetsförsäkring, en väsentligt lägre pensionsgrundande inkomst och därmed mindre ATP vid pensioneringen. Det finns också s.k. företagare som är ännu mindre nogräknade och ”anställer” arbetare genom uppdragsåtagande, vilket innebär att de som utför arbetet inte har någon anställning utan har åtagit sig att utföra ett visst arbete mot en viss ersättning. Arbetaren i fråga blir då egen företagare eller, som det heter, underentreprenör. I sådana fall ges självfallet större möjligheter till skatteflykt. Den egentlige företagaren går helt fri från sociala förpliktelser gentemot den som utfört arbetet åt honom. Det finns, fru talman, en rad exempel som kan tas från byggnadsbranschen, varven och andra branscher. Bleckoch plåtslagareförbundet krävde i en skrivelse till socialministern förra året att en sanering skulle genomföras inom ifrågavarande bransch. Förbundet påpekade att det fanns alldeles för många dåliga arbetsmiljöer för medlemmarna och gav exempel på att många plåtslagares arbetsställningar var likadana nu som för exempelvis hundra år sedan. I sin skrivelse krävde förbundet också etableringskontroll. Det handlar alltså om många arbetare som ställs utanför trygghetsavtalen, många arbetare som står på arbetsplatser där skyddsarbetet är helt eller delvis obefintligt. Det handlar om att dessa förhållanden skapar stora sociala problem. En arbetare som drabbas av sjukdom, skada eller yrkessjukdom har i regel ett ytterst bräckligt skydd. Ansvaret övervältras på samhället som tvingas träda in med ekonomiskt stöd i olika former. För både myndigheter och fackliga organisationer är det under nu rådande förhållanden väldigt svårt att komma till rätta med dessa problem och missförhållanden som råder på den svenska arbetsmarknaden. I tidningen Arbetsmiljö nr 3 1976 konstaterar man i en uppmärksammad artikel att över 3 miljoner arbetare — dvs. anställda — är med i de trygghetsförsäkringar som finns på arbetsmarknaden. Och eftersom vi enligt arbetskraftsundersökningar har 3,6-3,7 miljoner anställda, så finns det över 600 000 människor som står utanför trygghetsförsäkringar vid yrkesskador och andra försäkringar som bygger på att man har avtal på arbetsplatsen. I denna grupp finns det givetvis många som inte inser värdet av att vara fackligt organiserad. Men man kan inte enbart angripa problemet genom att kritisera dem som ställt sig utanför och därmed försatt sig i en sådan här situation. Vi måste ju se det faktum att det råder nära nog anarki inom svensk företagsamhet, särskilt inom den privata sektorn. Företagsformerna är mångskiftande. En del företagsformer är helt förkastliga och utgör ett allvarligt hinder för att skapa ordning på arbetsmarknaden. Vi anser att en förutsättning för att företag inom en bransch skall få klartecken måste vara att det finns ett behov av ytterligare företag. Det måste enligt vår mening klart framgå att arbetsförhållandena är fullt godtagbara för dem som skall arbeta där. Vidare anser vi att fackföreningsrörelsen måste få ett avgörande inflytande i dessa frågor. Ingen kan väl bättre än facket inom resp. bransch avgöra om företaget behövs och om arbetsförhållandena är godtagbara. Herr Svanberg sade i sitt anförande att det finns utredningar som dokumenterar detta problem, och med hänvisning till att man inom regeringskansliet ser på problemen finner utskottet ingen anledning till åtgärd. Men låt mig då ställa frågan: Hur långt har man kommit, vad görs och vad kan vi förvänta oss när det gäller att sanera den här verksamheten? Vi menar att för att man skall komma till rätta med dessa problem behövs en verklig upprensning som syftar till att förhållandena skyndsamt ändras. Från vänsterpartiet kommunisternas sida anser vi att förslag till väsentlig skärpning av etableringsrätten måste läggas fram för beslut. Vi kräver därför en skyndsam utredning av frågan om företagsformerna och etableringsrätten, varvid löntagarnas och deras fackliga organisationers intressen och inflytande skall säkerställas. Vi hemställer också om skyndsamt utarbetande av förslag, innebärande att som villkor för etablering ställs skyldighet att tillämpa gällande kollektivavtal inom ifrågavarande bransch. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till reservationen 7 vid näringsutskottets betänkande nr 54.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 1975/76:54 har utskottet behandlat motionen 1747, som föreslår en utredning av kooperationens ställning i näringslivet. Motionen har väckts av några kooperativt intresserade och engagerade socialdemokrater. I anslutning till utskottets skrivning i denna fråga vill jag anföra några synpunkter och börjar då med motivet för motionen. Den kooperativa företagsformen har enligt min mening inte uppmärksammats tillräckligt i vårt land. I diskussionen om den framtida näringspolitiken nämns sällan kooperationen. Ändå är den en företagsform som har speciella förutsättningar och möjligheter att bidra till en näringspolitik i vid mening, som bygger på kraven full sysselsättning, trygghet för de anställda, insyn och inflytande över produktionen för löntagare och konsumenter. Det finns en tendens i dag att betrakta alla företag i samhället utifrån en enda mall — det privatägda aktiebolaget. Denna syn präglar det mesta som rör företag och företagande — allt från läromedel i skolan till lagstiftning om ekonomi och näringsliv. Detta anser jag vara en svaghet, som ur samhällets synvinkel måste vara otillfredsställande. Den kooperativa företagsformen borde för samhället, inte minst med den nuvarande utvecklingen mot ökad demokratisering av det ekonomiska livet, vara intressant. Kooperationen borde också, med sin inriktning på behovshushållning och allmännytta, vara ett viktigt alternativ till företagande grundat på vinstintresse. Så några ord om kooperationens folkliga förankring. De kooperativa företagsformerna finns som alla vet i dag i de flesta länder i världen. De har uppstått och utvecklats därför att många människor funnit, att kooperationen är en ändamålsenlig företagsform för att ge människorna själva möjlighet att påverka sina egna ekonomiska och sociala livsvillkor. Därför har kooperationen också en bred folklig förankring över hela världen. Många av de nya uppväxande länderna i Afrika och i andra världsdelar har visat stort intresse för olika former av kooperativa lösningar. Kooperationen betraktar man som ett viktigt inslag i utvecklingen av det ekonomiska livet — för folket och genom folket. Vårt land har genom kooperationen och SIDA verksamt bidragit till den kooperativa utvecklingen i Afrika och Asien men också i Latinamerika. I det här sammanhanget är det intressant att konstatera att många länder, inte minst i den s.k. tredje världen, ser kooperationen i vårt land som framgångsrik och mönsterbildande. Det tycks rent av som om den svenska kooperationen i vår tid har påverkat näringsliv och ekonomi mer i andra länder än här hemma. Att u-länderna söker kooperativa lösningar för sin utveckling är inte förvånande. För länder och folk som levat under kolonialism och förtryck är kooperationen en naturlig väg för utveckling av ekonomi och folkstyre. De kooperativa företagsformerna vilar i grunden på den demokratiska huvudprincipen — en medlem, en röst. Detta inflytande är oberoende av kapitalinsats. De principerna bygger huvudsakligen på ett kollektivt ägande, och de har en allmännyttig inriktning. De är inrättade för att tjäna folkflertalet, inte för att ge vinst åt det kapitalägande fåtalet. Detta beskrivs bra i det gamla slagordet från Konsum: ”Ej tjäna på andra — men tjäna varandra.” Jag har här angett några grunder för kooperationen som är viktiga när man skiljer kooperationen från andra företagsformer. Man måste dra en klar gräns mellan vad man kan kalla äkta kooperation och skenbar. Inte minst mot bakgrund av att det finns olika former av sammanslutningar som uppträder som eller ger sken av att vara kooperativa. Vid granskning visar de sig många gånger vara sammanslutningar av enskilda företag med vinstintresset som grund. Även om sådana organisationer kallar sig kooperativa är de ingenting annat än en form av trustbildning. Med utgångspunkt i den kooperativa ideologin är det för oss kooperatörer inte svårt att avgöra skillnaderna mellan olika former av kooperation. Från samhällets synpunkt måste det dock vara angeläget att få fram klarläggande definitioner för kooperativ verksamhet. Samhällets bedömning av kooperationens roll i näringslivet och de förutsättningar som behövs för dess utveckling underlättas av klarare gränslinjer mellan äkta kooperation och skenbart kooperativa organisationer. Jag vill sedan med några ord ta upp frågan om den kooperativa sektorn i vårt land. Kooperationen har gamla anor i Sverige. Den har sina rötter i 1800-talet. Stadigt har den utvecklats till en viktig del av näringsliv och ekonomi. Kooperationen har i Sverige liksom i många andra länder utvecklats efter två huvudlinjer. Den ena är den konsumentkooperativa, som har till syfte att främja medlemmarnas konsumentintressen på ett allmännyttigt sätt. Den andra är den producentkooperativa — i Sverige så gott som uteslutande jordbrukskooperationen — som har till huvudsyfte att främja jordbrukarnas producentintressen. Den konsumentkooperativa delen har utvecklats i ett antal självständiga grenar för olika delar av konsumentområdet: den allmänna konsumentkooperationen, dvs. KF och konsumentföreningarna, bostadskooperationen, försäkringskooperationen, oljekooperationen och begravningsföreningarna. Totalt omfattar i dag den kooperativa sektorn i vårt land faktiskt mer än två miljoner medlemmar och ca 150 000 anställda. Den årliga omsättningen uppgår till nära 50 miljarder kronor, vilket motsvarar nära en femtedel av bruttonationalprodukten. Den kooperativa sektorn har gjort omvittnade allmännyttiga insatser på det sociala och ekonomiska området. I många fall har också kooperationens olika grenar gått före med praktiska handlingar och med opinionsskapande idéer, som sedan har blivit väsentliga inslag i olika delar av samhället och människornas välfärd. Kooperationen i sin rena form är ekonomisk demokrati. Under mer än 100 år har människorna genom kooperationen kunnat förena en demokratisk förvaltning med en effektiv affärsverksamhet. Jag vill sedan nämna något om kooperationen och näringslivet. Som jag tidigare sade har kooperationen som företagsform speciella egenskaper och förutsättningar som från samhällets sida bör vara intressanta när det gäller den framtida näringspolitiken. Inte minst gäller detta mot bakgrund av den nuvarande starka inriktningen på demokratisering av det ekonomiska livet. Kooperationen löser förvisso inte alla problem, men den är ett medel för demokratisering med en viktig roll i en framtida ekonomisk demokrati. Då kan man fråga sig vilka uppgifter inom näringspolitiken som kooperationen är särskilt lämpad för. Jag vill lämna några exempel sedda ur samhälleligt perspektiv. Det första skulle jag vilja förse med följande rubrik: Kooperationen ger samhället insyn i prisoch kostnadsförhållanden. Genom att effektivisera sin påverkan på marknaden fungerar kooperationen som ett korrektiv samtidigt som den ger samhället erfarenheter och kunskap genom sin egen verksamhet. Den senare aspekten ökar i betydelse med internationaliseringen och sammanslagningen av företag. Samhället stängs ofta ute från de transaktioner som kan ske inom företagen. Kooperationen med sin breda folkliga förankring kan spela en viktig roll i det här sammanhanget för att tillgodose allmännyttan. Med mitt andra exempel vill jag peka på att kooperationen kan bidra till den fulla sysselsättningen. Det finns många områden där kooperationen skulle kunna bidra till den fulla sysselsättningen, men jag vill bara ge ett exempel som främst gäller konsumentkooperationen. En stor del av landets sysselsättning finns i dag i mindre och medelstora företag — det har vi ingående hört skildras i den här kammardebatten. På många håll erbjuder dessa företag de enda arbetstillfällen som finns och en hel bygd kan vara beroende av ett enda företags utveckling och situation. Ett vanligt problem för företag av detta slag är marknadsföring och produktutveckling. Inte sällan orsakar brist på de här resurserna ekonomiska problem så att företagen går omkull. Denna situation skapar otrygghet för de anställda. Konsumentkooperationen har en utbyggd distributionsapparat och goda konsumentkontakter. Därför borde, som jag ser det, konsumentkooperationen från sysselsättningssynpunkt användas mera planmässigt för underleverantörslösningar som kan ge grund för en näringspolitik för full och geografiskt spridd sysselsättning. Än intressantare för samhället blir en sådan modell allteftersom mindre och medelstora företag kan komma att övertas av anställda och utvecklas till kanske i vissa fall arbetarkooperativa företag. Jag vill för det tredje peka på att kooperationen ger folket inflytande över ekonomin. Kooperationen är en skola för demokrati. Den är också en praktisk tillämpning av ekonomisk demokrati. Kooperationen ger breda grupper i samhället möjlighet att delta i och få inflytande över och ansvar för de företag som medlemmarna skapat med gemensamma resurser. Kooperationen är skapad av och för folket som ett uttryck för dess uppfattning om det ekonomiska livet. Sedan några ord om kooperationen i samhället mera allmänt. Kooperationen är, sedd från människornas synpunkt, allmännyttig. Den kan bl.a. fullgöra vissa funktioner inom samhällets näringspolitik. Men samhället har också skapat vissa förutsättningar för kooperativ verksamhet, bl.a. genom lagen om ekonomiska föreningar. Vår nuvarande lagstiftning för kooperationen, dvs. lagen om ekonomiska föreningar, antogs år 1951 och det kan vara dags för en översyn. Utvecklingen har gett nya förutsättningar för kooperationen i samhället. Den allmännytta kooperationen företräder bör beaktas vid en sådan översyn. Det bör vara intressant att studera andra länders lagstiftning på det ekonomiska området. I många länder finns det i dag kooperativ lagstiftning som kan lämna värdefulla perspektiv på de ramar samhället ger kooperationen. Jag vill så sammanfatta de här synpunkterna. Den interna debatten inom konsumentkooperationen handlar i dag om hur den skall utvecklas i framtiden. Under hela 1970-talet har vi ägnat oss åt en självprövning och kritisk granskning av vår verksamhet. Under de senaste två åren har medlemmarna runt om i landet deltagit i utformningen av ett konsumentkooperativt handlingsprogram. Efter en intensiv remissomgång kommer handlingsprogrammet att fastställas på KF:s stämma om några dagar. Vi vet nu klart vad vi vill åstadkomma i framtiden. På många områden inom konsumentkooperationen har initiativ till ökat samarbete tagits. Förra året bildades t.ex. Kooperativa institutet - ett gemensamt organ för samarbete, opinionsbildning och forskning mellan konsumentkooperativa organisationer. I höst kommer KF:s andra konsumentkongress att hållas i samarbete med närstående organisationer. Kongressen skall behandla den konsumentägda sektorns roll i samhället. Vi gör alltså en hel del för att stärka vår ställning. Men vi anser att samhället från sina utgångspunkter måste visa hur man ställer sig till kooperationen och dess funktion i samhället. Kooperationen har sådana egenskaper, möjligheter och förutsättningar att det från samhällets synpunkt måste vara väl motiverat med en genomlysning av förhållandet mellan kooperation och samhällsutveckling. Sett från näringspolitiska synpunkter, från konsumentsynpunkter och från demokratiska synpunkter kan kooperationen bli ett framtida alternativ till privatekonomisk makt och byråkrati. Men en genomlysning av förhållandet samhälle — kooperation måste ovillkorligen — och jag stryker under det — beakta kooperationens självständighet och oberoende. De kooperativa hörnstenarna får inte rubbas. Men en fri och självständig kooperation har ett ansvar mot samhälle, löntagare och konsumenter. Demokratisk förvaltning, inriktning på behovshushållning, kollektivt ägande, bred folklig förankring och öppet medlemskap är en garanti för att kooperationen inte kan missbruka sin makt och det förtroende samhället visar. Jag vill uttrycka min förhoppning att en från samhällets synpunkt noggrann prövning av kooperationen kommer att leda till att samhället skapar förutsättningar för en ännu snabbare kooperativ utveckling, en utveckling som jag är övertygad om kommer att vara till gagn för samhället — för folkflertalet. Fru talman! När jag nu ber att få yrka bifall till utskottets förslag vad avser motionen 1747 måste jag beklaga att moderata samlingspartiets och folkpartiets representanter i utskottet reserverat sig och således motsätter sig en utredning om kooperationens ställning i näringslivet.

Fru talman! Det finns ingen motsättning mellan stora och små företag, sade industriministern omedelbart före middagen. De är beroende av varandra, fortsatte han. Det skulle alltså vara skälet till att det saknades motsättningar. Nu finns det ju, i synnerhet i en marknadsekonomi så som den fungerar, både starka och svaga företag och det råder inget tvivel om hur företagarna själva ofta uppfattar den här situationen. Jag kan nöja mig med att hänvisa till en opinionspejling som gjordes av Veckans Affärer under förra hösten, där det mycket klart framgick att de små företagen starkt ogillade de storas växande makt i det svenska samhället. Jag tror inte att man bör svänga sådana här generella formuleringar omkring sig, för det finns naturligtvis motsättningar också i det här fallet. Jag skall i övrigt inte kommentera vad industriministern sade, även om en del av detta nog borde kommenteras. Jag skall hålla mig till ett par av reservationerna, främst till reservationen 9 vid näringsutskottets betänkande nr 54. Den reservationen gäller en utredning rötande mindre och medelstora företags situation, inte minst i förhållande till de stora. Jag och några kamrater från centerpartiet har väckt en motion i den frågan. I dag har mycket av debatten kretsat just kring frågan hur de mindre och medelstora företagen egentligen har det, och det har framgått att det är svårt att i alla stycken få fram riktigt tillförlitlig information. Det är inte så konstigt, eftersom detta är ett mycket komplicerat område och situationen är olika i olika företag. Låt mig ta upp några saker som jag tycker talar så starkt för de mindre och medelstora företagen att det egentligen inte borde råda delade politiska uppfattningar på detta område i något avseende, skäl som talar för de mindre och medelstora företagen ur hela samhällets synpunkt. 1. De mindre och medelstora företagen har mycket goda förutsättningar att stå emot konjunkturförändringarna. På grund av den variation de ger på den lokala och regionala arbetsmarknaden drabbas inte alla företag på en gång. Gnosjöområdet i Småland brukar nämnas som exempel, och det är ingen tillfällighet. Det är där man söker arbetskraft även när konjunkturen är svag i övriga delar av landet. Det borde vara självklart att dra lärdom av detta. 2. De mindre och medelstora företagen är dessutom en förutsättning för de mindre orterna. I och för sig gäller detsamma om produktionsenheter, dvs. delar av större företag. Vi vill dessutom att de lokala arbetsmarknaderna skall medge valmöjligheter. För den som söker jobb måste därför den mindre ortens näringsliv vara varierat, innehålla olika branscher och olika arbetsplatser. 3. Många små företag inom en och samma bransch eller sektor ökar förutsättningarna för en fungerande konkurrens på varuoch tjänstemarknaderna till konsumenternas fördel. 4. Eftersom de stora företagen och kapitalkoncentrationen på ett fåtal händer också innebär maktkoncentration och uppenbara risker för maktmissbruk, så krävs det en omfattande småföretagsamhet för att motverka koncentrationens nackdelar. Många småföretag är en förutsättning för ett decentraliserat näringsliv. 5. Liksom i samhället i övrigt har de som är verksamma i de mindre företagen större möjligheter till överblick över företaget, dess produktion och utveckling. Man får helt enkelt en bättre beslutsoch informationssituation i dessa mindre enheter i näringslivet lika väl som i samhällets beslutsenheter. Förutsättningarna för demokratin förbättras. Bara dessa fem punkter, valda just med hänsyn till det allmänna samhällsintresset, borde vara tillräckliga för att vi alla skulle vara överens om att särskilt främja de mindre och medelstora företagen, vilket är syftet med den motion som vi har väckt och som följs upp i reservationen 9. Det finns naturligtvis mycket mer att säga om de mindre företagens fördelar i förhållande till storföretagen. Jag har bara nämnt dessa fem skäl som exempel. De ger emellertid, jag vill understryka det, en bild av småföretagens fördelar från hela samhällets synpunkt. Det räcker inte att bara konstatera att vi har ett decentraliserat ekonomiskt system; om beslutsenheterna blir större och färre innebär det en förändring till det sämre. För oss motionärer är det ganska självklart att insikten om de mindre företagens fördelar från hela samhällets synpunkt bör leda till att dessa företag främjas och inte missgynnas, låt vara att ett avskaffande av diskrimineringen är förstahandsuppgiften. När utskottsmajoriteten närmare skall bygga under sitt avstyrkande av motionen 1975/76:1785 börjar man med en lång uppräkning av allt utredningsarbete som pågår i linje med motionens krav. I övrigt hänvisar man till vad industriverket kan komma att göra. Därmed skulle motionskraven, skriver utskottsmajoriteten, i allt väsentligt vara tillgodosedda. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottsmajoriteten har bytt ut tryckssätt sedan en motsvarande motion om avskaffande av diskrimineringen av de mindre och medelstora företagen behandlades åren 1973, 1974 och 1975. Då talade man om att ”bestämt avvisa” tankar om diskriminering. Åtgärder i enlighet med motionens syfte var då uteslutna, främst när det gällde att särskilt främja de mindre och medelstora företagen men också när det gällde att avskaffa diskriminering av denna storleksgrupp. Det kan inte hjälpas att årets utskottsbetänkande verkar som ett, låt vara begränsat och senkommet men ändå erkännande av att ett utredningsarbete om de mindre och medelstora företagen har varit och är nödvändigt. Det hade varit bra om det erkännandet hade kommit 1973 i stället. Jag noterar också att folkpartiet och moderaterna i reservationen har slutit upp kring det synsätt som centerpartiet har givit uttryck åt under åren 1973-1975, att ”de mindre och medelstora företagen i många avseenden kan anses missgynnade”. Genom denna uppslutning kan det också bli riksdagens beslut att utreda detta missgynnande — eller diskriminering, som vi motionärer har kallat det. Låt mig avslutningsvis säga några ord om reservationen 14 om regionala utvecklingsbanker. Det finns naturligtvis ett nära samband mellan näringspolitik och regionalpolitik. Därför kunde motionen 1975/76:1784 från ett antal centerpartister lika väl ha behandlats i ett regionalpolitiskt sammanhang. Kapitaloch kreditmarknader är inte särskilt lätta att regionalisera. Det är tekniskt svårt och skulle leda till byråkratisering, om man försökte sig på det. I Nordnorge har dock sedan 1971 funnits en viss geografisk differentiering av kapitaloch kreditmarknaderna genom att bankerna bl.a. åläggs vissa placeringsregler. En annan väg att slussa kapital till eftersatta områden är förslaget om regionala utvecklingsbanker. Det är givet att ett förverkligande av det förslaget kräver ett omfattande utredningsarbete. Ett antal regionalt verksamma utvecklingsbanker skulle ge bättre möjligheter än de vi nu har att styra samhällets kapitalresurser till de regionalpolitiskt viktiga stödområdena. Det finns många skäl för en sådan styrning av kapitalströmmarna. Mycket av kapitalflödena går i dag i koncentrationsfrämjande riktning dels genom marknadskrafternas verkan, dels genom politiska beslut. I det senare fallet tänker jag på bl.a. hur det riskvilliga kapitalet från fjärde AP-fonden går till börsnoterade industriföretag. Återlånen från AP-fonden är likaså storföretagsinriktade — det är storföretagen som i första hand kan utnyttja den låneformen. Obligationslånen inom näringslivet var under förra året, 29 miljarder, inga småbelopp direkt. Också de är storföretagsanknutna. De stora företagen finns ofta på redan väl utbyggda orter, därför verkar de också i koncentrerande riktning. En annan sida av saken gäller de restriktioner som då och då sätts in i överhettade konjunkturer. Men det är mycket sällsynt att konjunkturen är överhettad inom stödområdet. Där har vi i stället en permanent lågkonjunktur, men företagen inom området drabbas ändå av restrik tionerna. Ett exempel som brukar användas i det här sammanhanget är de hårda kreditrestriktionerna 1969 som stoppade många investeringsplaner, främst för de mindre företagen, och som naturligtvis inte hade varit nödvändiga just i stödområdet. Det behövs alltså mer än väl utvecklingsbanker som fungerar på grundval av regionalpolitiska bedömningar och som kan bli en ny kanal för slussning av AP-fondsmiljarderna. Det måste bli fråga om miljardbelopp för att det skall ha någon effekt. Vi har något beskrivit hur vi tänkt oss uppgifterna för utvecklingsbankerna. Jag skall inte här trötta kammaren med att gå genom detta. Helt klart är att de måste vara starkt knutna till länens förtroendevalda församlingar, och i ett kommande länsdemokratiskt system måste de ha en viktig uppgift. Dessutom bör naturligtvis representanter för arbetsmarknadsmyndigheterna, staten, fackföreningsrörelsen och näringslivet vara representerade i deras styrande organ. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall också till reservationen 14.

Fru talman! I motionen 435 diskuteras det samhällsproblem som följer av att konkursinstitutet ofta missbrukas i syfte att tillskansa sig illegala inkomster genom skattebrottslighet. Det kan gå till på det viset att ett företag låter bli att betala in moms, arbetsgivaravgift och ibland också löner. Det går i konkurs, men företagaren blir inte personligt ansvarig för skulderna. Han kan obehindrat starta ett nytt företag och upprepa hela proceduren och tjäna stora pengar på den hanteringen. Det här är en verksamhet som synes ha utbretts och ökat de senaste åren. Antalet konkurser har på en tioårsperiod treeller fyrdubblats. I en studie som industriverket har låtit göra visas att gäldenärsbrottslighet skulle föreligga vid ungefär 40 till 50 96 av fattigkonkurserna och i 40 96 av alla övriga konkurser. I remissbehandlingen av motionen 435 har några polismyndigheter uppskattat att gäldenärsbrottsligheten i storstäderna t.o.m. kan vara större än 50 96. Jag tycker att man skall se dessa siffror i samband med den debatt som har förts om småföretagens villkor. Det har ofta under vårens debatt förts fram statistik där man har pekat på att småföretagen lever under så hårda villkor att många av dem går i konkurs. Det visar sig emellertid att en mycket stor del av konkurserna sker i spekulationssyfte. Just den form av illojal och illegal verksamhet som dessa företag bedriver är ett verkligt hot gentemot allvarligt arbetande och seriösa småföretagare, som naturligtvis har mycket svårt att stå emot konkurrensen från illojala konkurrenter som inte betalar in vare sig skatt eller andra avgifter, ibland inte ens löner. En sanering av den brottslighet, tyvärr ganska omfattande, som finns på detta område skulle i hög grad vara ett stöd för de vanliga småföretagarna. Detta har också understrukits i den debatt om konkurserna som har förts under våren. Den här konkursbrottsligheten förekommer i många branscher. Den torde vara mest utbredd inom den byggnadsoch annan entreprenörsverksamhet som har debatterats mycket. Jag skall av tidsskäl inte närmare gå in på dem, bara nämna det kanske klassiska exemplet från Västsverige, där en byggmästare under kortare tid än två år lyckades göra konkurs med 16 olika företag med stora skatteskulder. Men problemet finns också på många andra håll. Det finns i hotelloch restaurangbranschen, det finns i städbranschen, det finns i tekobranschen, och det finns inte minst inom transportbranschen. Det är inte så länge sedan en ganska välkänd transportfirma bytte namn, varefter företagaren gjorde konkurs med det okända bolagsnamnet för att sedan gå tillbaka till det väl inarbetade firmanamnet. Sverige torde ha en av världens eller i varje fall Europas mest liberala lagstiftningar när det gäller just näringsfriheten. En rad bedömare hävdar att mycket av den skattebrottslighet med konkurser som finns i Sverige i dag skulle vara omöjlig i länder som Västtyskland eller Österike, där man har hårda restriktioner gentemot dem som vill återkomma till företagande efter konkurser av det här spekulativa slaget. I motionen 435 föreslås att en företagare som har gått i konkurs inte automatiskt skall kunna påräkna att komma tillbaka som företagare. En form av mjuk auktorisation skulle krävas för den som vill komma tillbaka och bilda nytt företag efter konkurs — alternativt utnyttja ett vilande bolag som vederbörande har. Man skulle då koppla ett sådant här institut till att också vara ett stöd för de allvarligt syftande småföretagare som har gått i konkurs därför att de inte kunnat klara sig ekonomiskt. I systemet skulle kunna ingå konsulthjälp och utbildningsstöd till dessa företagare. Utskottet säger sig vilja avvakta ett regeringsförslag som förväntas komma under andra halvåret 1976 och som bl.a. skall ta upp frågan om konkurskarantän. Därför vill jag inskränka mig till att anföra några synpunkter på vad jag tror är viktigt att ta med vid den beredning som sker i regeringskansliet just nu av de här frågorna. Enstaka åtgärder hjälper naturligtvis inte, eftersom det finns många möjligheter att kringgå lagstiftningen, t.ex. utnyttjande av bulvaner. Det fordras ett helt batteri insatser på en gång för att lyckas. Kärnproblemet är ju att en person obehindrat kan återkomma som företagare efter konkurser. Det är som sagt möjligt att göra 16 konkurser på två år. Samhället ingriper inte, såvida man inte har bluffat med källskatten — det är det enda fall då man blir personligt ansvarig. Jag tror att bestämmelser om auktorisation måste följas upp med andra insatser, om auktorisationen skall fungera. Jag skall nämna några som jag anser bör prövas vid regeringens beredning. Om en person är majoritetsägare i en stor uppsättning bolag, är det då inte rimligt att ha en lagstiftning som tvingar honom till en koncernredovisning? Det skulle troligen göra det lättare att bevaka den här typen av konkursbrottslighet. I de fall när aktiebolagsformen används och ägandet är begränsat till mycket få personer — denna företagsform är ju tänkt för ett ägande som fördelas på många personer — borde man kunna fundera på att koppla majoritetsinnehavet till styrelserepresentation. På den vägen skulle man kunna undgå eller i varje fall minska omfattningen av det system med rena bulvanföretag som är mycket utbrett och där styrelsen över huvud taget inte innehåller personer som representerar aktieägarintresset. Vidare bör övervägas om man inte borde minska möjligheterna att inneha vilande bolag. En åklagare har uttryckt det så: Att tillåta vilande bolag är som att ge en tjuv inbrottsverktyg. Den möjlighet som finns i dag att snabbt aktivera vilande bolag innebär att möjligheterna att komma åt konkursbrottsligheten begränsas. I en rad av konkursbolagen arbetar man på det sättet att man köper in lager av större firmor. Detta är vanligt i storstadsområdena, i Stockholm bl.a. Man köper in och säljer t.ex. konsumtionskapitalvaror som TV apparater, kylskåp och annat liknande, men man betalar inte utan går i konkurs och upprepar detta med nya bolag. Från polishåll hävdas att kontrollen från de större firmornas sida ofta kan vara för svag när det gäller vilka kunder man ger krediter till. Detta beror bl.a. därpå, menar man, att leverantörskrediter är avdragsgilla. Det är möjligt att minskade avdragsmöjligheter eller en begränsning på något sätt av leverantörskrediterna i beskattningen skulle öka risktagandet för de firmor som lånar ut dessa TV-apparter och kylskåp eller vad det kan vara. Det skulle rimligen stärka deras egen bevakning av vad för slags bolag de lånar ut till och därigenom vara en förebyggande insats med viss sanerande effekt. För utebliven källskattebetalning görs i dag företagaren personligen ansvarig. Jag menar att man bör fundera över om man inte i någon form skulle utsträcka det personliga ansvaret för huvudgäldenären att gälla också andra skatter än källskatten, t.ex. moms, arbetsgivaravgifter och annat. Det borde också kunna stärka bevakningen av konkursbrottsligheten. Slutligen har vi kravet på revision. Det finns i dag inget krav på att de revisorer som finns i aktiebolagen skall ha auktorisation. Enligt bedömningar bl.a. från polishåll är just bristen på kunniga revisorer en bidragande orsak till att konkursbrottsligheten kunnat breda ut sig så kraftigt som den har gjort. En viktig förebyggande insats när det gäller konkursbrottslighet skulle vara att tvingande kräva att samtliga revisorer som arbetar i bolagen skall vara auktoriserade eller godkända. Ökade resurser till de samhällsorgan som arbetar med dessa frågor och bättre utbildning till dem som arbetar på området från samhällets sida är självklara krav. De har att kämpa mot krafter som utnyttjar alla lagens kryphål. Detta är också krav som ställs inte minst från t.ex. polisens skatterotlar. Fru talman! Jag tror det är nödvändigt att ta ett sådant samlat grepp om man skall kunna få bukt med den tyvärr utbredda och enligt min uppfattning grova kriminalitet som konkursbrottsligheten innebär. Dels äventyrar den löntagarnas trygghet, dels lurar den samhället och skat tebetalarna på stora pengar, dels är den ett hot och ett besvär för de allvarligt syftande vanliga småföretagarna.

Herr talman! I likhet med flera av dem som är intresserade av näringspolitik har jag uppmärksammat min länsbänkskamrat Karl Rasks interpellation om de mindre och medelstora företagen. Det är ju inte vardagsmat att en socialdemokratisk riksdagsman och företagare tar bladet från munnen och öppet talar om sin oro för den pågående koncentrationen inom näringslivet. Det är något av ett testamente herr Rask har lämnat med denna interpellation, då han inte tänker ställa upp till omval i år. Sämre testamente kunde man verkligen lämna efter sig, det vill jag gärna betyga. Det var en påtagligt positiv ton gentemot de mindre och medelstora företagen också i industriministerns svar och i de följande kommentarerna till svaret. Det skiljer sig fördelaktigt från tidigare uttalanden från statsrådsbänken i dessa frågor. Tidigare har den socialdemokratiska näringspolitiken mest gått ut på att försvara fusioner, t.o.m. om de inneburit att man närmat sig ett monopolförhållande. Sådana fusioner kan som bekant faktiskt gynnas genom finansministerns möjlighet att bevilja skattereduktion vid sammanslagning av företag. Storskalighet och rationalisering genom fusionering av företag har tidigare varit något av en kungstanke i den socialdemokratiska näringspolitiken. Visst finns en del sådana tankar kvar även i detta svar. Men det känns ändå som om den bl.a. från folkpartiet under många år framförda kritiken mot koncentrationsutvecklingen inom samhället i stort och kanske särskilt inom näringslivet höll på att ge resultat. Industriministern gör det viktiga erkännandet att ”försäljningens inverkan på den s.k. maktkoncentrationen i näringslivet är en viktig frågeställning i sammanhanget”. Det är ord från industriministern som vi kommer att ta fasta på. De visar på en medvetenhet om frågans vikt. Men det räcker inte med det. Det räcker inte heller med att erkänna de mindre företagens betydelse för sysselsättningen, deras överlägsenhet när det gäller att producera många varor och tjänster bäst och billigast, att betona deras stora betydelse som underleverantörer och serviceföretag till de större företagen, att betona deras goda förmåga till anpassning till nya förhållanden och deras betydelse för förnyelseprocessen i samhälle och näringsliv. Det väsentliga är, vad denna nya medvetenhet leder till för slags näringspolitik. Där ger inte interpellationssvaret mycket av direkta, konkreta åtgärder — det är mest hänvisningar till pågående utredningar. För de mindre och medelstora företagen får man därför hoppas att det inte bara blir vackra ord från industriministern. De kommer, fru talman, inte att bryta den fortgående koncentrationen inom det svenska näringslivet. é Påståendet att regeringens näringspolitik i betydande utsträckning har kommit att inriktas på att främja utvecklingen hos de mindre och medelstora företagen dementeras av den statistik som till dels finns redovisad i interpellationssvaret. Jag observerade att interpellanten, herr Rask, inte tyckte om att folkpartiledaren Per Ahlmark talat om att det sålts två företag om dagen 1974 och att försäljningen hållit minst samma takt under 1975. Men det är nu den bistra sanningen, och den pekar tyvärr på att man gjort motsatsen till att främja utvecklingen av de mindre och medelstora företagen. Tillvaron för familjeföretagarna har blivit så problemfylld att många av dem — alltför många — föredrar att ge upp. Mot den bakgrunden framstår interpellanten Karl Rasks oro för utvecklingen som mycket starkt motiverad. Herr Rask har som bekant sin civila gärning i ett mindre gjuteri i södra delen av Jönköpings län, en del av vårt land som har ett ovanligt stort antal mindre och medelstora företag. Han har således problemen nära inpå sig och vet vad han talar om i denna fråga. Industriministern diskuterar i sitt svar de faktorer han anser orsaka försäljningsvågen när det gäller de mindre och medelstora företagen. Han nämnde ett par av oss ofta påpekade orsaker. Jag tänkter på generationsväxlingsproblemet och kapitalbeskattningen, ett par problem som har samband med varandra. Men det vore fel att påstå att dessa mångomtalade problem förs det allra minsta mot sina lösningar. Liksom tidigare hänvisades det bara till pågående utredningsarbete. Är det inte, herr industriminister, tid att övergå från ord till handling? När det gäller förmögenhetsskatten vill jag säga att det måste vara fel att beskattningen blir så hård på i företaget arbetande kapital, dvs. byggnader och maskiner, att tillväxtkraften allvarligt försvagas. Det är ett kapital som inte är åtkomligt för ägarna att konsumera men till nytta för de anställda i företaget och för den bygd där företaget verkar. I industriministerns svar heter det bara att kapitalbeskattningen har anförts som ett problem vid generationsskiften. Och så kommer längre fram i svaret det obligatoriska löftet att företagsskatteberedningen skall se över kapitalskatteproblemen. Tacka för det, fru talman! Det borde ha gjorts för länge sedan! Då hade sannolikt försäljningsstatistiken sett annorlunda ut än vad den nu gör. Herr Andersson i Örebro har tidigare motiverat folkpartiets ståndpunkter i näringspolitiken vad gäller de frågor som behandlas i de nu aktuella betänkandena från näringsutskottet. Jag skall därför inte gå in på det nu. Men jag skall, fru talman, avslutningsvis sammanfatta några av de åtgärder som vi i folkpartiet menar bör vidtas för att ge ett bättre arbetsklimat för den mindre företagsamheten. Industriministern har flera gånger här i dag efterlyst konkreta förslag. Vi hävdar i folkpartiet att möjligheterna att slopa den allmänna arbetsgivaravgiften för de första fem anställda i ett företag och därmed också för egenföretagarna måste prövas positivt. Kapitalförsörjningen för mindre och medelstora företag bör tryggas. Medel ur AP-fonden bör i ökad utsträckning ställas till deras förfogande genom AB Industrikredit, AB Företagskredit och Företagskapital AB. Utlåningsmöjligheterna bör vidgas för företagarföreningarna. Mindre och medelstora företag bör få rätt att bilda trygghetsfonder genom skattefria avsättningar. Uppgiftslämnandet för de mindre företagen måste lindras och frågan om ekonomisk kompensation lösas. En särskild bolagsform för mindre företag bör inrättas. Arvsoch förmögenhetsbeskattningen bör läggas om, så att förmögenheter som utgör ett arbetande kapital i ett företag beskattas lindrigare än andra typer av förmögenheter. Innovationsverksamhet och produktutvecklingsarbete i mindre företag bör ges ökat stöd. Företagarföreningarna bör ges möjlighet att lämna företag och enskilda produktutvecklingslån eller kreditgarantier. Uppfinnarstödet via styrelsen för teknisk utveckling bör byggas ut. Detta är några av de åtgärder vi har föreslagit vid tidigare riksdagar och upprepat vid det här riksmötet. Det är, tror vi, åtgärder som kunde medföra en bättre arbetsmiljö för den mindre och medelstora företagsamheten.

Fru talman! Debattreglerna här i riksdagen har inte gjort det möjligt för mig att ta upp ett par frågor i samband med industriministerns interpellationssvar, utan jag har fått anteckna mig i slutet av talarlistan. Det är kanske litet besvärande för kammaren, men jag skall fatta mig kort. Jag vill till att börja med konstatera — och det gjorde också herr Wirtén — att det är en positiv ton i interpellationssvaret. Det är jag som smålänning mycket tacksam för. Att sedan industriministern inte vill förstå bakgrunden till småföretagens reaktion i dag är en annan fråga. Att de 2 300 småföretagarna som samlades i Jönköping reagerade emot någonting är alldeles givet. Det är en annan sak att ett och annat hårt ord fälldes, som naturligtvis inte vi som politiker kan instämma i — men det visar den stämning som f. n. råder. Jag deltog i företagarmötet i Jönköping, men jag deltog inte i debatten — för att inte en politiker skulle påverka mötets utformning och för att inte herr Rask och andra skulle säga att vi från vårt håll påverkade företagarna i deras opinionsyttringar. Det var därför jag inte tog upp någon diskussion där. Vad jag tycker att regeringen borde förstå — i synnerhet industriministern med sin bakgrund — är den skillnad i företagsfilosofi och i arbetssätt som finns mellan storoch småföretagsamhet. Man kan inte påstå att de är jämförbara storheter. Detta borde föranleda regeringen att med större varsamhet och urskiljning hantera småföretagsformen. Man kan inte behandla den företagstypen på samma sätt när det gäller begränsningslagar, inflytandelagar, skattelagar osv. Man kan på vissa punkter inte heller använda samma lagar som tillämpas för den enskilda människan, eftersom företagaren har ett speciellt produktionsansvar. Fe let är att så ändå sker. Även om industriministern ger uttryck för en positiv önskan att slå vakt om småföretagsamheten, blir resultatet ett annat i den krassa verkligheten. När en bransch sviktar t.ex. på grund av svårigheter för storföretagsamheten är man av arbetsmarknadsskäl och av andra anledningar naturligtvis på regeringshåll snabb att vidta olika åtgärder. I ett avsnitt av interpellationssvaret gör industriministern en analys av förvärven av småföretag och påpekar att skogsoch träindustribolag dominerar bland de industriföretag som sålts. En viktig del av bakgrunden till detta är den begränsade tillgången till råvara. Den småländska företagsamheten på detta område slås ut i jakten på råvara i konkurrens med jättarna. De största företagen kan genom att inteckna ett tillräckligt stort utrymme öka sin kapacitet. De företag det gäller är producentkooperationen, konsumentkooperationen, bolagen och statens egna investeringsbolag. Herr Alsén talade varmt för konsumentkooperationen, som såvitt jag förstod borde vara allenarådande i sammanhanget. Han rekommenderade alltså att den driftformen skulle överta småföretagsamheten. Delar industriministern den uppfattningen? Jag citerar följande ur industriministerns svar: ”Jag vill kraftigt understryka att ett starkt inslag av mindre och medelstora företag alltid bör finnas i vår ekonomi.” Herr Alsén ansåg tydligt och klart att det var konsumentkooperationen som skulle överta den mindre företagsamheten. Och vilka företag är det som köps upp? Jo, det är naturligtvis de bästa och de lönsammaste företagen. Detta är det ledsamma. Sedan blir många gånger de sämre kvar. En konsekvens av de investeringsbegränsningar för viss skogsindustri vad gäller råvaror och utbyggnader som nu införs är att de bästa småföretagen på området köps upp av skogsjättarna. Jag vill fråga: Hur skall man kunna göra det lättare för dessa småföretag att kvarstå som självständiga företag? Ja, jag hittar inga andra former för sådana åtgärder än de som från oppositionshåll, av herr Hovhammar och andra, har föreslagits såsom viktiga ingredienser i strävandena att få dessa företag att överleva. Vad som verkar i motsatt riktning är skattepolitiken, känslan av att Meidnerlagarna är förestående, trycket från Åmanlagarna osv. Jag menar att småföretagsamheten i dessa sammanhang måste hanteras annorlunda. Varför? Jo, därför att det i denna typ av företagsamhet automatiskt faller ett tyngre ansvar på företagsledaren och hans familj. Han lånar många gångar på familjens tillgångar för att kunna driva företaget. Fru talman! Det var i huvudsak de här aspekterna på ämnet som jag ville föra fram. Sedan vill jag ge herr Rask en eloge för det sätt på vilket han framförde sina synpunkter på småföretagsamheten. Jag vill i likhet med Rolf Wirtén säga att det är alldeles tydligt att herr Rask, som är gammal socialdemokrat och gammal småföretagare och ledamot av riksdagen sedan många år, nu visar stark oro för småföretagsamheten i detta land. Det var givetvis något av ett testamente som han överlämnade. Jag tycker att det — bortsett från kritiken mot småföretagsamheten — var välformulerat. Jag gratulerar honom till denna insats i riksdagens arbete.
Fru talman! I likhet med herr Lothigius beklagar jag att jag kommer sent in i debatten. Jag hoppas att vad jag säger inte skall medföra att vi drar i gång någon ny debatt i anledning av industriministerns svar på interpellationen, men det är ändå ett par saker som jag anser det angeläget att få föra fram. Här har talats — och talats mycket vackert — om de mindre företagen. Jag tror att praktiskt taget alla som har varit uppe och vittnat här mer eller mindre automatiskt har identifierat mindreföretagen med tillverkningsföretag. Jag vill därför gärna erinra om att flertalet av våra mindre företag inom näringslivet finns inom handeln och servicenäringarna. De är en betydelsefull del av näringslivet, och det finns all anledning att rikta speciell uppmärksamhet på den sektorn vid ett sådant här tillfälle, eftersom de företagen kanske inte främst kommer i fråga vid fusioner och försäljningar. Vad dessa företagare har att välja mellan är ofta att fortsätta rörelsen eller lägga ner sin verksamhet. Jag tror, herr industriminister, att det är angeläget att man nu — efter att ganska länge ha koncentrerat sig på konsumentpolitik och arbetsrätt —- också inriktar intresset på handelsoch servicenäringarnas struktur och lönsamhetsproblem. De reformbehov som finns där är till en del desamma som för andra företag. Jag behöver därför inte upprepa dem, utan jag skall bara stryka under ett par synpunkter. Den ena punkten är den ensidiga brandskattningen av produktionsfaktorn arbete som sker genom de radikalt höjda arbetsgivaravgifterna av olika slag och som drabbar denna sektor av näringslivet utomordentligt hårt. Den andra punkten är önskemålet om en effektiv och förebyggande kontrolloch registreringslagstiftning för handelsoch servicenäringarna, så att jämlika konkurrensförutsättningar skapas. Tilltron hos de här grupperna till den framtida näringspolitiken är i hög grad beroende på hur dessa önskemål kan tillgodoses. Herr industriminister! Företagarna är inga professionella ”gråterskor” —- i varje fall inte den typ av företagare som jag vill karakterisera som riktiga företagare. Men det är kanske ändå så att när de synpunkter som de vill framföra inte uppmärksammas då de framförs i ett normalt tonläge så kan en viss höjning av rösten vara motiverad och förståelig. Jag kan ju som exempel peka på en del händelser som nyligen inträffat i landet, de s.k. affärerna, som har väckt en omfattande debatt bland politiker och i massmedia. Jag konstaterar att de frågor som de debatterna gäller i regel redan av näringslivets organisationer hade aktualiserats hos de ansvariga instanserna. Inom näringslivets organisationer upplever man en tilltagande svårighet att få till stånd en saklig debatt i företagsfrågorna och en bristande vilja att beakta de framförda synpunkterna. Det förefaller ibland som om man ansåg att de synpunkter som kommer ifrån näringslivets organisationer är mer dikterade av begränsade partsintressen än vad som är fallet exempelvis när fackliga arbetstagarorganisationer framför sina intressen. Och det gäller både i förhållande till statsmakterna och i förhållande till massmedia. Det är kanske inte så märkligt att röstläget höjts litet grand på senare tid. Föremål för dessa kritiska röster är näringslivets organisationer, som man ifrån företagarhåll tydligen tycker har varit alltför passiva. Hur är det med förmågan att lyssna och handla i ett par av de frågor som industriministern själv tog upp?

Det uppges i varje fall att direktiven skulle göra det omöjligt för den sittande expertgruppen att komma med sådana förslag. Så här är det nog ett ganska stort avstånd mellan å ena sidan löften och förhoppningar och å andra sidan det som skall bli realiteter. Vi har väl anledning att avvakta förslagen, men jag är tyvärr skeptisk på resultatet. Företagens uppgiftslämnande var också föremål för en överläggning i förrgår eftermiddag. Industriministern hänvisade till överläggningen, men det var väl en felsägning från statsrådets sida när han uppgav att betänkandet om företagens uppgiftslämnande, UFU-utredningen, är ute på remiss. Finansministern lovade att det skulle ut på remiss. Jag hoppas att detta aktualiserande ifrån vår sida möjligen kan påskynda behandlingen, men beslutsunderlaget i frågan kommer ju tyvärr ändå inte att vara komplett. Önskemålet att även ersättningsfrågan skulle utredas har inte tillmötesgåtts, och därför kommer det att vara ett något haltande underlag man får ta ställning till. Fru talman! Det har sagts att företagarnas inställning till sitt yrke och sin framtid delvis är av psykologisk karaktär. Och det är nog så sant som det är sagt. Jag noterade att statsministern i årets allmänekonomiska debatt vid ett tillfälle när man diskuterade företagen i blandekonomin sade ungefär så här — jag tror att det nästan är ordagrant: Det skall finnas plats för initiativrika och duktiga människor i blandekonomin. Ja. det har vi råd med. Det låter utomordentligt generöst att man från socialdemokratiskt håll anser sig ha råd med detta. Jag tror att vi i det här landet inte har råd att vara utan dessa initiativrika och duktiga människor.

Fru talman! När realisationsvinstkommittén fick sitt uppdrag av finansministern år 1970 framhölls att detta närmast var en teknisk utredning, som syftade till att skapa en tekniskt lika beskattningsform för de olika skatteobjekten. Realisationsvinstskatten på fastigheter utgår ju på den verkliga vinsten med hänsyn till penningvärdeförsämringen, medan skatten på aktier efter fem års innehav är en omsättningsskatt utan hänsyn till penningvärdets förändringar. Utredningen har inte ansett sig kunna föreslå en tekniskt likformig beskattning, och det förslag som framlades kan vad beträffar fastigheterna inte anses innebära höjningar annat än för de fastigheter som anskaffats före år 1952. Å andra sidan föreslogs bättre bestämmelser beträffande uppskov med beskattningen. När det gäller aktierna har föreslagits beskattning på den verkliga vinsten, vilket torde innebära att utredningen föreslagit lägre beskattning för aktier som innehafts tre å fyra år, medan däremot en skärpning i allmänhet torde kunna noteras för det långsiktiga placerandet. Med hänsyn till att en mera genomgripande genomgång av beskatt ningssystemet f. n. pågår inom 1972 års skatteutredning och inom företagsskatteberedningen kunde man förväntat att regeringen nöjt sig med att nu framlägga ett förslag som kunde betraktas som en teknisk förändring, då utredningen utgick ifrån dessa förutsättningar. Så har det emellertid ingalunda blivit, utan vi har fått en proposition som inrymmer väsentliga skattehöjningar. Den synes sålunda i inte ringa del ha påverkats av remissvar som inneburit krav på kraftiga höjningar nu omedelbart av realisationsvinstbeskattningen. I dessa remissvar finns t.o.m. krav på total marksocialisering. När det gäller fastigheterna föreslås nu också att den vid en försäljning uppkomna vinsten beskattas till 100 96, oavsett hur länge fastigheten ägts. Man inför sålunda en evig 100-procentig beskattning på den vid försäljningen framräknade vinsten. Det är egendomligt att vi får ett sådant förslag med hänsyn till de utredningar som pågår om beskattningen. Det är också egendomligt att det kommer ett sådant förslag, som också nu synes vinna riksdagens bifall, trots att inga förslag om sänkningar eller borttagande av förmögenhetseller övriga kapitalskatter föreligger. Inte ens fastighetsskatten beröres, utan den bibehålles i sin nuvarande form. Jag skall inte närmare gå in på aktievinstskatten, då den kommer att behandlas av fru Troedsson, men jag vill inte underlåta att säga att jag finner det något egendomligt att man visserligen sänker beskattningen något för tre å fyra års innehav men betydligt skärper skatten för långtidsinvesteringar, då samma höga beskattning som inträder efter två år behålles hur länge aktierna än innehas. Rent allmänt torde allt tala för att vi har ett mycket stort behov av att riskvilligt kapital ställs till förfogande, om vi skall kunna bemästra våra bytesbalansproblem och komma till rätta med den kraftiga inflationen. Det som inträffar vid en försäljning är ju oftast att vederbörande bara byter investeringsobjekt. Därför blir försäljningar ofta inte något annat än att pengarna placeras i en annan fastighet eller i ett annat företag. Mot den bakgrunden har vi moderater under många år krävt att den som t.ex. måste flytta på grund av arbetsbyte och då måste sälja sin bostad på en plats för att sedan köpa en ny fastighet på den nya bostadsorten inte bör bli föremål för reavinstbeskattning. En trägen vinner tydligen, och nu har det i propositionen också föreslagits att dylika frivilliga ägoförändringar inte skall drabbas av reavinsten. Utredningen ansåg ju för övrigt även att så borde ske. Det är också tillfredsställande att den som säljer sitt jordbruk skall kunna få uppskov med ytterligare tre år för att anskaffa nytt sådant, låt vara att härför erfordras dispens. Förslaget i propositionen innebär att äldre fastighetsinköp skall anses ha inträffat 1952, och som inköpspris skall 150 96 av 1952 års taxeringsvärde användas. Detta innebär att ingen hänsyn kommer att tagas till förbättringar före denna tid, samt att indextillägg dessförinnan eller 3 000 kronors avdrag inte kommer att tillåtas. Vi moderater har därför reserverat oss för att de gamla bestämmelserna skall gälla alltjämt, då vi inte kan finna någon olägenhet i att ha kvar denna regel, vars försvinnande skulle komma att innebära en skatteskärpning för den som haft sin fastighet under många år. Detta är en fråga som inte minst berör dagens pensionärer. Vi kan inte heller finna motiv för att nu frångå utredningens förslag att mer än 75 96 av vinsten skall beskattas och avstyrker sålunda regeringens och utskottsmajoritetens förslag om en beskattning av 100 96. Regeringen föreslår också att för tid som ligger efter 1970 skall taxeringsvärdet endast få uppräknas med 133 246. Vi föreslår att detta skall ske första gången på 1975 års taxeringsvärden under den motiveringen att först då beslöts att fastigheterna skulle upptagas till 75 926 av försäljningsvärdet. Tiden för ikraftträdandet av de nya bestämmelserna föreslås i propositionen vara den 1 april i år, vilket också utskottsmajoriteten nu föreslår. Vi moderater anser oss av principiella skäl inte kunna ansluta oss till denna uppfattning. Vi anser att en sådan skärpning av beskattningen inte bör vara retroaktiv. Först sedan riksdagen har beslutat att ändra en lag skall den nya träda i kraft. Människorna måste veta vad de har att rätta sig efter. Tyvärr har det under senare år blivit så vanligt att skattebestämmelserna fått retroaktiv verkan, att många tror att i och med att regeringen har sagt att de nya bestämmelserna skall träda i kraft en viss dag, så är det lag. I verkligheten har sålunda det egendomliga inträffat, att ett uttalande på en A4-sida från livförsäkringsskattekommittén den 20 januari 1975 kom att de facto tjäna som lag i vårt land nära ett helt år. Samma synes vara förhållandet med det förslag som nu förelägges riksdagen. På grund av att börschefen öppnade ett förseglat brev från finansministern samma dag som propositionen lades fram, så har förslaget uppfattats som godkänt och affärer gjorts i den tron att de nya bestämmelserna redan gällde. Självfallet gör de inte det. Det är riksdagen som fattar beslut. Tyvärr synes det nu finnas majoritet för en ny retroaktiv lagstiftning, varför propositionen torde komma att godkännas på den punkten. Vi moderater kan emellertid inte godkänna en sådan åtgärd och därför så har vi tillsammans med folkpartiets representant herr Mundebo föreslagit att ikraftträdandet skall ske först 8 dagar efter det att författningen utkommer från trycket. Det har sagts mig att propositionsordningen skulle bli något egendomlig. Folkpartiet har en reservation 4 där man föreslår att 30 000-kronorsavdraget skall kunna utgå även för fastigheter som är inköpta 1942 och senare. För den händelse att vårt förslag behandlas och avslås före behandlingen av reservation 4, så kommer vi moderater att stödja denna reservation. Är det däremot så att folkpartiets förslag kommer upp till behandling före vårt förslag, kommer vi att avstå, alldenstund vårt förslag går betydligt längre än vad folkpartiets gör. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5, 6, 1.82, 10; IKON ORK 10

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 63 behandlas förslaget om ändrade regler för beskattning av realisationsvinster. Propositionen innebär en skärpning av beskattningen i vissa fall men beträffande uppskovsreglerna en viss uppmjukning. Centern har i ett flertal motioner berört olika avsnitt i propositionen och krävt förändringar som också i viss utsträckning tillstyrkts i utskottsbetänkandet. Jag skall här i huvudsak uppehålla mig vid de avsnitt där centern har aktualiserat olika frågor. I propositionen föreslås att den framräknade vinsten i sin helhet alltid skall vara skattepliktig oavsett innehavstidens längd. Nuvarande regler innebär en reduktion av den skattepliktiga vinsten till 75 96 efter två års innehav. Denna regel föreslås nu slopas, vilket innebär att vinsten i sin helhet skall vara skattepliktig. I en motion från centern har yrkats att 75 96 regeln även i fortsättningen skall tillämpas efter sex års innehav. Motivet för detta är bl.a. följande. När man tillämpar en progressiv beskattning, som vi gör när det gäller den statliga inkomstskatten, sker en betydande skärpning av beskattningen, om man på ett år tar fram till beskattning vinst som uppstått och samlats under flera år. Vi anser därför att endast 75 96 av vinsten bör beskattas efter en sexårsperiod, då spekulationsfaktorn är borta — detta för att få till stånd en realisationsvinstbeskattning som är likvärdig med beskattningen av andra inkomster. Därmed uppnås en reducering av den skärpning som progressiviteten innebär när hela vinsten beskattas vid ett tillfälle. Om vi följer detta förslag blir beskattningen i de flesta fall densamma som om vinsten beskattats i sin helhet men fördelats med lika belopp på varje år fastigheten innehafts och vinsten uppstått. Målsättningen har varit att åstadkomma samma beskattning som för andra inkomster, och då bör man inte nu skärpa realisationsvinstbeskattningen så att den blir ännu hårdare än annan beskattning. I centermotionerna har också krävts att den i propositionen föreslagna regeln om uppdelning av byggnadsvärdet i byggnader och byggnadsinventarier inte skulle tillämpas vid realisationsvinstbeskattningen förrän efter det att liknande regler tillämpats vid den årliga inkomsttaxeringen. Utskottet har i princip accepterat denna linje liksom centerkravet att alla förbättringskostnader som uppförts på avskrivningsplan skall grunda avdragsrätt, således även om 3 000-kronorsspärren underskrids. Propositionens förslag innebär väsentliga förbättringar när det gäller uppskovsreglerna. Enligt propositionen blir det nu möjligt att erhålla uppskov också vid frivilliga försäljningar, under förutsättning att den av yttrade fastigheten varit permanentbostad och att man har för avsikt att mantalsskriva sig på den nya fastigheten. Tidsfristen för anskaffning av ersättningsfastigheten bör enligt propositionen begränsas till två år för villor och tre år för jordbruk, räknat från beskattningsåret. I vissa fall kan denna tid vara alltför kort, vilket också påpekats i flera motioner från centern. Bl. a. kan betydande svårigheter föreligga att inom föreskriven tid göra ersättningsköp, när större markområden — kanske ett stort antal fastigheter — exproprierats vid ett och samma tillfälle. Utskottet har haft förståelse för dessa synpunkter och föreslår nu att dispensmöjligheter skall föreligga för ytterligare tre års uppskov. Då det gäller aktievinstbeskattningen har också vissa krav från centern biträtts av utskottet. Således skall som nya aktier betraktas de som innehafts mindre än två år och icke, som i propositionen föreslås, de som förvärvats under de två närmast föregående kalenderåren. Denna förändring innebär att utbud och efterfrågan inte koncentreras till tiden kring årsskiftet, vilket förslaget i propositionen sannolikt skulle ha medfört. En annan fråga som diskuterats mycket ingående är vilket ingångsvärde på icke börsnoterade aktier som skall tillämpas vid övergången och framför allt om deklarationsvärdet den 31 december 1974 eller motsvarande tidpunkt 1975 skall utgöra grund för beräkningen. Enligt centerns uppfattning bör deklarationsvärdet den 31 december 1975 vara grunden för beräkning av ingångsvärdet. Utskottet har biträtt centerns uppfattning på denna punkt liksom uppfattningen att stor återhållsamhet bör ske vid tillämpning av dispensreglerna vid strukturrationalisering. Utskottet säger här klart att dispensregeln skall tillämpas restriktivt. Beträffande schablonavdraget som nu utgör 500 kr. föreslås i flera motioner bl.a. från centern att detta skall höjas till I 000 kr. Utskottsmajoriteten motsätter sig detta, men i reservation nr 8 från centern, moderaterna och folkpartiet yrkas på att schablonavdrag fastställes till 1 000 kr. Enligt vår uppfattning är en sådan höjning välmotiverad, dels på grund av att värdet av schablonavdrag reellt sett minskat väsentligt sedan det fastställts för närmare tio år sedan, dels på grund av den skärpta beskattning som nu föreslås. Avsikten med schablonavdrag har varit dels att åstadkomma en förenkling av redovisning och beskattning, dels att mindre vinster inte skulle bli föremål för beskattning. Har man denna uppfattning fortfarande borde man också biträda förslaget i den nämnda reservationen om höjning av schablonbeloppet. Beträffande beskattningen av aktier har från folkpartiet i motioner ställts krav på ett helt annat beskattningssystem med bl.a. indexuppräkning. Folkpartiet har i utskottet frångått denna ståndpunkt och i stället krävt att ett sådant indexbundet beskattningssystem skall utredas. I och för sig är förslaget intressant men enligt centerledamöternas uppfattning kan man inte genomföra ett indexskyddat sparande i aktier utan att samtidigt ha åstadkommit förutsättningar för ett inflationsskyddat sparande i bank. Genom tillkomsten av aktiefonderna har stora möjligheter skapats också för småspararna att spara i aktier. Samhället och inte minst näringslivet är i stort behov av sparande, av kapital, och härvid behövs också ett sparande i bank. Vi centerledamöter har därför i ett särskilt yttrande framhållit det som nödvändigt att vid en eventuell utredning om ett inflationsskyddat sparande såväl sparandet i aktier som sparandet i bank blir föremål för samtidig bedömning och prövning. Herr talman! Jag har med detta i all korthet redogjort för centerns ståndpunkt i denna fråga, och jag vill här till sist yrka bifall till reservationerna 3 och 8 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Realisationsvinstbeskattningen är som all beskattning ett försök att finna rimliga skattenivåer på människors inkomster och rimliga tekniska lösningar av skattereglerna. De flesta människor tycker väl att det är motiverat att beskatta betydande realisationsvinster — alltså betydande vinster vid försäljning av fastigheter och aktier — medan vinster som i huvudsak beror på inflationen och vinster som kan ses som ersättning för risktagande och bindning av kapital bör gå fria från skatter. Det är självfallet en värderingsoch avvägningsfråga vad som skall menas med rimlig skattenivå och rimliga tekniska lösningar. Skatteutskottet har en utgångspunkt, nämligen att ordinära vinster, som i huvudsak beror på penningvärdets fall, i princip skall vara fria från beskattning. Det är en bra utgångspunkt, och det är den utgångspunkten som i mycket präglar skatteutskottets förslag. Det föreslås en rad detaljändringar av nuvarande bestämmelser, i första hand av teknisk natur. Det är fråga om såväl lättnader som skärpningar av den nuvarande beskattningen, men några stora och avgörande förändringar kan jag inte finna. Det är väl många av oss som under det senaste året, i synnerhet under de senaste två månaderna sedan regeringen lagt fram sitt förslag, har mött frågor och andra reaktioner från enskilda människor, från organisationer och i massmedia. De frågorna har i många fall visat att det finns en betydande oklarhet om innebörden i förslaget. Människor har fått otillräcklig och i flera fall missvisande information. Det finns personer som varit oroade över förslaget men som då de fått höra vad det egentligen innebär säger: Jaså, om det är så, då verkar det ju rätt rimligt. Vi har fått höra exempel där vi själva kanske tyckt att det handlar om så stora vinster att det inte är så omotiverat med beskattning, men där frågeställaren kanske ändå har en annan uppfattning. Vi har måhända också fått höra reaktioner som går ut på att beskattningen borde sätta in tidigare. En del exempel har kanske visat att regeringsförslaget verkligen får besvärande effekter och slår hårdare än vad som är rimligt med hänsyn till målsättningen att ordinära vinster skall gå fria från beskattning. Skatteutskottet har också rättat till en del av svagheterna i regeringsförslaget. Jag skall ta upp några punkter i förslaget till en närmare granskning. Då det gäller fastigheter innebär ju förslaget att realisationsvinster i sin helhet blir skattepliktiga oavsett hur länge man har innehaft en fastighet. Den nuvarande indexberäkningen av anskaffningskostnaderna liksom det fasta tillägget om 3 000 kr. per år under innehavstiden kommer att behållas, fast med den ändringen att uppräkning och tillägg inte får ske för tid före 1952. Det är betydelsefullt att de reglerna behålls. De är avgörande för att beskattningen skall bli rimlig. Vinster som beror på penningvärdets fall skall inte bli föremål för realisationsvinstbeskattning. Det är den utgångspunkt som gäller och som måste fortsätta att gälla. Att vi i huvudsak ställer oss bakom förändringarna beträffande fastigheter beror dels på att de två viktiga reglerna om indexberäkningen och 3 000-kronorstillägget kommer att fortsätta att gälla, dels på att rätten till uppskov med realisationsvinstbeskattningen kommer att vidgas. Det kommer i fortsättningen att bli möjligt att få uppskov också vid frivillig försäljning av fastighet, alltså om man byter en fastighet mot en annan, t.ex. i samband med ett nytt arbete. Detta är viktigt för många människor. Det finns undersökningar som visar att de nuvarande skattereglerna betyder att reavinstbeskattning kommer i fråga vid en av tio försäljningar. Eller för att vara exakt: 9,6 96 av försäljningarna skulle vara vinstförsäljningar, om man till inköpspriset lägger indexuppräkning och 3 000 kronorstillägg. De nya reglerna torde innebära att andelen vinstförsäljningar ökar något, men bara något, till 10,9 26. Fortfarande torde alltså gälla att i ca nio fall av tio blir reavinstbeskattning inte aktuell. De ytterligare fastigheter som kommer att beskattas torde i första hand vara sådana som förvärvats före 1952. På en punkt vill vi ändra regeringens förslag. Vi vill att det fasta tillägget skall kunna tillgodoräknas för längre tid än fr.o.m. 1952. Det kan finnas fall där en fastighet inköpts för länge sedan till ganska lågt pris och där ägaren själv har gjort förbättringar som bara delvis kan tillgodoräknas och där fastighetens värde under de gångna åren har stigit väsentligt. Genom att medge 3 000-kronorstillägg för ytterligare t.ex. tio år skulle också dessa försäljningar bli helt eller så gott som helt skattefria. Det finns skäl för att göra så, och det är inte någon större komplikation att göra det — så säger realisationsvinstkommittén och så sägs också i en del remissyttranden, t.ex. från Kooperativa förbundet. Vi vill därför att det fasta tillägget skall kunna tillgodoräknas från det verkliga anskaffningsåret, dock tidigast fr.o.m. år 1942. Jag vill så gå över till aktievinstbeskattningen. Jag har sagt att en utgångspunkt måste vara att ordinära vinster, som i huvudsak beror på penningvärdets fall, bör vara fria från beskattning. Den principen bör gälla inte bara vid fastighetsförsäljningar utan också vid aktieförsäljningar. Beträffande aktier betyder ju förslaget att hela vinsten liksom hittills skall beskattas, om försäljningen sker inom två år, och för aktier som innehafts längre tid ändras nuvarande bestämmelser om avtrappning av skatteplikten under de närmast följande åren till att 40 26 av reavinsten skall beskattas. Men i fråga om aktier menar man något annat med vinst än i fråga om fastigheter. Man räknar här med nominella värden och tar alltså inte hänsyn till penningvärdets utveckling. Vi anser att det bör finnas ett system med indexuppräkning också då det gäller att fastställa vad som är vinst vid aktieförsäljning. Beskattningen bör avse de verkliga vinsterna, inte inflationsvinster, luftvinster. Realisationsvinstkommittén utarbetade emellertid inte något förslag om indexreglering av aktievinster, och inte heller utskottet har haft tid att utarbeta något sådant förslag. Vi begär därför en utredning av denna fråga, för att undersöka i vad mån det är möjligt att indexreglera aktievinstbeskattning -— vi tror att det är möjligt — och föreslå beskattningens utformning och nivå i ett sådant system. Det har sagts att banksparandet bör beaktas i det sammanhanget. Ja, jag tycker att man bör pröva former för värdesäkring av banksparandet, men debatten i dag handlar ju om aktievinster. För dagen, då det alltså inte finns något färdigt förslag om indexsystem, accepterar vi med vissa ändringar regeringsförslaget i fråga om aktievinstbeskattning. På några punkter har det förslaget förbättrats i skatteutskottet. På en viktig punkt har vi dock inte kunnat enas. Det gäller schablonavdraget, alltså det avdrag om f.n. 500 kr., som får göras från vinst vid försäljning av äldre aktier. Vi menar att avdraget bör vara 1 000 kr. i det nya systemet. Det nuvarande beloppet har varit oförändrat under närmare tio år, och därför är det nödvändigt att nu höja det för att det skall behålla sitt reella värde. En detalj som är aktuell i det här sammanhanget är dispensreglerna vid strukturrationalisering. Det är ju så att regeringen har möjlighet att medge befrielse från beskattning vid aktieförsäljning för att underlätta strukturrationalisering. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet säger att dispensregeln skall tillämpas restriktivt. Jag anser emellertid att utskottet hade bort gå ett steg längre. De nuvarande reglerna, och formerna för deras hantering, är så pass otillfredsställande att den nuvarande rätten att meddela befrielse från reavinstbeskattning vid företagssammanläggningar bör avskaffas. Jag vill också säga att jag har förståelse för ett par motionskrav där jag ändå inte har medverkat i reservationerna. Det gäller förslag om att avskaffa emissionsoch fondstämplar och förslag om andra regler för aktiefonders beskattning. Jag förutsätter att dessa frågor prövas mer ingående i det utredningsarbete om reavinstbeskattningen som nu pågår i andra utredningar. Det finns slutligen en punkt där vi klart har en annan mening än regeringen och utskottsmajoriteten. Det gäller den tidpunkt från vilken de nya reglerna skall gälla. Förslaget innebär att reglerna skall gälla för försäljningar som sker efter utgången av mars 1976. Vi skulle alltså i dag, den 28 maj, besluta om regler som skulle gälla fr.o.m. utgången av mars. Men det kommer att ta några dagar, kanske några veckor, innan de nya lagarna finns i tryck och kan studeras av de berörda. Först en god bit in i juni skulle människor kunna veta vilka lagar som gäller från den 1 april. Vi tycker inte att det är rimligt att reavinstbeskattningen skall bli retroaktiv. Jag är medveten om att det kan finnas situationer då det från allmän synpunkt kan vara motiverat att en lagstiftning får tillbakaverkande kraft, men då måste det finnas mycket starka skäl — synnerliga skäl, som det brukar heta. Och sådana skäl finns inte i det här fallet. Vi kan inte finna det rimligt att riksdagen och allmänheten kan konstatera att en lagstiftning är gjord i och med att regeringen har lagt fram en proposition. Då blir utskottens och riksdagens prövning inte särskilt meningsfull. Vi har inom utskottet blivit ense om betydelsefulla ändringar av regeringsförslaget. Vi har på några punkter delade meningar inom utskottet. Och på någon punkt kan det t.o.m. bli så att riksdagens beslut fattas genom lottning. Det blev alltså inte klarlagt den 1 april, då regeringen lade fram sin proposition, hur den nya lagen skulle se ut. Det blir det i dag genom riksdagens beslut. Det måste också vara rimligt att de nya författningarna kommer ut i tryck innan de börjar gälla. Därför anser vi att den nya lagen skall gälla först fr.o.m. att den kommit ut i tryck i Svensk författningssamling. Herr talman! Vi kommer alltså med några undantag att stödja utskottets förslag till ny reavinstbeskattning. Vi tycker att utskottets förslag i huvudsak fyller målsättningen att ordinära vinster som till största delen beror på penningvärdets fall skall vara fria från beskattning. Regeringsförslaget har på viktiga punkter förbättrats under utskottsbehandlingen. Det borde ha förändrats på några punkter till. Men den framtida realisationsvinstbeskattningen är under utredning inom 1972 års skatteutredning och företagsskatteberedningen. Båda utredningarna beräknas vara färdiga inom ett år. Skulle det visa sig att de nya reglerna medför mindre goda effekter kan vi snart pröva om dem. Men vår principiella utgångspunkt är klar: Ordinära vinster som i huvudsak beror på penningvärdets fall skall vara fria från beskattning. Andra vinster skall beskattas. Det betyder att vi avvisar de betydande lättnader i beskattningen som somliga talar för. Stora, reella vinster vid försäljning av fastighet och aktier bör beskattas. Det betyder också att vi avvisar de betydande skärpningar i beskattningen som somliga talar för. De skulle på ett orimligt och omotiverat sätt drabba många människor som inte säljer i vinstsyfte. Herr talman!